Herr talman! Det är klart att det finns mycket att säga om septembervalet och den politiska situation som valutgången har orsakat samt om vårt ekonomiska läge, inflation och prisstegringar. Då redan en hel del har sagts om detta och därtill av mera framstående företrädare för mitt parti än jag, skall jag avstå. Under valrörelsen blev inte miljöfrågorna särskilt mycket uppmärksammade. Visserligen fanns de med i de olika valmanifesten och i många talares och debattörers inlägg, men det var mest i form av allmänna fraser. Centerpartiet körde med den vanliga visan om att centern var det första parti som på allvar tog itu med miljöfrågorna. Det vet ju var och en som har följt miljödebatten under dessa år att det är ett felaktigt påstående, och det är därför förvånande att centern fortsätter att föra den sortens propaganda. Nej, miljöfrågorna kom bort i årets valdebatt, vilket var synd. Nu har ändå under naturvårdsåret en mängd miljöskyddsfrågor ventilerats, och flera utredningar arbetar med olika aspekter på naturvårdsproblemen. Skyddet av landskapsbilden, föroreningen av våra sjöar och vattendrag, luftföroreningen, bullret m.m. innebär enorma problem som kräver sin lösning. Vår lagstiftning på området är i långa stycken utmärkt, men om vi under rimlig tid skall kunna få en vettig lösning på dessa problem krävs det verkligen krafttag. Jag tror inte att samhället ensamt förmår klara det, utan jag tror att den privata äganderätten och dispositionsrätten till skyddsvärd mark måste inskränkas. De kostnadskrävande ersättningsanspråken på mark som av naturvårdsskäl inte får exploateras måste på något sätt minskas, annars får vi aldrig möjlighet att skydda det vi vill skydda. Nog kommer centern att få tillfälle att i praktisk handling vara med att visa sitt levande intresse för naturvård. Vad jag i mitt inlägg närmast ville beröra är giftbesprutningen av lövbestånd i våra skogar, en fråga som livligt har diskuterats i massmedia och som också förts fram via interpellationer och enkla frågor här i riksdagen i höst. Ett otal rapporter om växtgifters skadeverkningar har strömmat in från olika delar av landet. Det talas i dessa larmrapporter om att hormoslyr och hormonpreparat som användes för utrotande av träd och växter medfört biverkningar på växtlighet som avsetts vara kvar. Från Lappland uppges vidare att hundratals renar dött sedan de vistats inom hormoslyrbesprutade områden. Bärplockare har fått svårartade utslag, ögonbesvär och kramper. älgstammen sägs ha skadats, fågelbeståndet har minskat, och man har till och med ifrågasatt om växtgiftet orsakat en Även i mina hemtrakter i nordöstra Uppland har stora skogsarealer besprutats från flygplan. Hela landskapsbilden har förfulats med vidsträckta brunbrända områden där stympade trädstammar stretar mot skyn. Den obehagliga lukten har skrämt fåglar, andra djur och även människor. Många har i höst undvikit att som tidigare plocka bär och svamp och att vistas ute i skog och mark. Även om man från skogsbolagets sida påstår att man gått försiktigt fram har trots detta en del människor fått skador på sina trädgårdar. En kraftverksanställd berättade för mig att han fick vissa sjukdomssymtom när han tvingades arbeta i besprutade områden, och från bärplockare som vågat sig ut har liknande händelser förtäljts. Det har nog också brustit i informationen. Man borde i förväg kunna upplysa allmänheten om planerad växtgiftbesprutning och även utmärka och varna för de berörda områdena. I stället tycks skogsägarna nonchalera det hela. Man framhåller att preparaten som används har så låg koncentration att de är helt ofarliga för människor och djur. Själv har jag ingen bestämd uppfatt Allmänpolitisk debatt ning, men de många fallen av skadeverkningar inger oro. Många av de uppgivna skadorna har säkert andra orsaker, men så länge misstanken finns kvar och man inte är helt säker borde växtgiftet förbjudas. Det är därför glädjande att regeringen anmodat giftnämnden och skogsstyrelsen att göra utredningar om giftets skadeverkningar. Det räcker då inte med att konstatera medlets eventuellt ringa riskverkan. Framför allt gäller det att undersöka de genetiska effekterna. Missbildning av växter har nämligen iakttagits längs besprutade vägrenar, och fall med missbildade barn och djur misstänks kunna ha visst samband med växtgiftbesprutningen. Det är en allvarlig maning som inte får nonchaleras utan som måste noga beaktas vid de pågående och kommande undersökningarna.

Jag är glad och tacksam över att under några år ha fått uppleva detta, och jag hoppas att något av denna fina anda skall komma den nya enkammaren till del.

Herr talman! Det fanns en tid av överdriven optimism och framtidstro, då vi litet till mans trodde att den framstormande teknologin skulle bringa oss ett aldrig sinande välstånd, en ständig utveckling mot allt bättre levnadsbetingelser för allt fler människor. I viss mån har vi blivit sannspådda. Går vi bara ett femtiotal år tillbaka och jämför förhållandena då med dagens samhälle så skall vi finna att utvecklingen och standardhöjningen varit enorma. Det gäller dock inte hela vår jord utan endast vissa privilegierade välståndsöar i en till stora delar svältande och missanpassad värld. Vi har därtill i våra välståndsöar fått erfara vad jag tidigare i olika sammanhang sagt i denna kammare: Man får ingenting för intet, allt har sitt pris. Jag behöver inte nämna exempel; vi vet det alla. Lika blåögd som man var inför konsekvenserna av att släppa ut allt mänskligt avfall i vattendragen och göra dem till illaluktande, ibland igenväxande grönskande kloaker, ibland döda, kemikalieförgiftade vattensamlingar, lika yrvaket uppskrämda har vi nu blivit när konsekvenserna visat sig, när räkningarna börjat komma. Miljön är i fara — rädda miljön, har blivit fältropet. Visst är fara å färde, men med hysteri och i panik löser man inga problem, allra minst om man under utbasunerande av fältropen trampar på i de gamla hjulspåren och river ned lika mycket som man bygger upp, om man inte från regeringens sida visar den konsekvens och handling som situationen på lång sikt kräver. Vad som fordras är främst att man helt avbryter den pågående naturoch miljöförstöringen, inte skapar någon ny. Parallellt därmed får man ta itu med restaureringen av de skador som redan skett och söka avgifta den natur som hotas, ett arbete som kommer att ta sin tid. Ja, kan man säga, är det inte just det vi gör genom ändringar i vattenlagen, genom naturvårdslagen, genom miljöskyddslagen, genom forskning och mycket annat som vi satsar pengar på i en utsträckning som aldrig förr? Det måste vi erkänna, och det har vi medverkat till. Vi vill från folkpartiets sida dock framhålla att åtgärderna ibland kommit för sent och inte drivits helhjärtat. Lägger vi därjämte insatserna på rätt ställe, där de verkar snabbast, där de avbryter skadliga processer som hotar människa, djur och växtlighet? Det kan diskuteras. Jag har under mina år i denna kammare konsekvent arbetat för en riksplanering. Det var främst kustbygden som hotades av planlösa industrilokaliseringar som det brådskade med, ty där har vi våra främsta rekreationsoch fritidsområden. En sak kan man inte fråntaga den teknologiska utvecklingen — den har ökat vår fritid. Vi efterlyste således en fysisk riksplanering, en översiktlig plan som skulle visa vägen, som inte skulle detaljreglera utan främst peka ut de omistliga områdena runt om i vårt land och även lämna råd till etablering av industrier och andra anläggningar. Planarbetet är i gång — det vet jag — men någon riksplan har jag inte sett till, väl en del inventeringar och andra nog så välkomna förarbeten. Därför har fortfarande industrilokalisering, vattenkraftsutbyggnad och landskapsvård blivit något av hasardspel där den gamla regeln gällt att den som kommer först till kvarnen får först malet. Samtidigt som man sjunger lovsånger till miljövårdens ära låter man penningintressen, starka organisationer, lokala opinioner pressa fram industrier och anläggningar som hotar hela regioner; Se som exempel på Västkusten, där nu oljeraffinaderiet vid Brofjorden håller på att manglas igenom, formellt som ett oskyldigt planärende. Västkusten, hela Sveriges badbalja, säger man. Om vi överser med smutsande städer och förorenande flodutlopp kan vi studera hur utvecklingen går och redan gått. Först fick man igenom sulfatfabriken vid Lahäll i Värö och på andra sidan Biskopsudden atomverket vid Ringhals. Tre mil norr därom möter vi Göteborg med kloaken Göta älv, raffinaderier och andra förorenande Hisingsindustrier. Tre mil längre norr ut ligger Stenungsund med sina petrokemiska industrier och värmekraftverk. Går vi vidare tre mil hotar raffinaderiet vid Bro fjorden, där vi vet att det, under gynnsamma soliga dagar med mild bris, går att föra in stora båtar — t.o.m. större än dem som för några dagar sedan kolliderade utanför Isle of Wight i Engelska kanalens öppna vatten. Ytterligare tre mil norrut skulle den tilltänkta plutoniumfabriken i Sannäs, som man köpt mark för, komma att ligga, men den håller man för tillfället tyst om. Tre mil längre norrut gör Svinesund skäl för namnet genom industriutsläpp från Norge. Det är planlöst, och det kan inte vara rätt att rama in hela Sveriges badbalja på det sättet! Just nu står Brofjordenprojektet och väger. Hur kan man i avsaknad av riksplan tveka om ställningstagandet, när både naturvårdsverket och planverket ställer sig avvisande tillsammans med en hel rad andra myndigheter. Vad har man då sakkunskapen till? Vindelälven klarade sig tack vare en bred opinion. En sådan växer just upp kring Kaitumprojektet och fågelskyddsområdet vid Sjaunja. Där har man därtill funnit brytbar malm. Mycket vore att säga därom, men låt mig endast ställa en fråga: Måste vi just nu exploatera alla våra tillgångar av malm, vattenkraft, vildmark och skönhet? Kan vi inte spara åtminstone något till våra efterkommande? De kommer säkerligen, om inte nöden tvingar dem till annat, att vara betydligt försiktigare med sitt arvegods än vår generation har varit. Dessutom kommer de att vara mer medvetna om konsekvenserna än vår Dblåögda generation. Rätta metoden att lösa dylika frågor är väl ändå inte att använda demonstrationer, stormöten och propaganda! Vår jordbrukspolitik blev fastlagd 1967. I dess spår har vi fått igenbuskningen av den ljusa, öppna bygden. Vad annat kunde det bli när man siktade på att lägga ned en tredjedel av den odlade jorden? Alla skriverier och alla riksdagsmotioner som oron för igenbuskningen har manat fram gav till resultat att man under naturvårdsverkets ledning bildade en arbetsgrupp för landskapsvård med representanter för naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen, Kommunförbundet, skogsstyrelsen och RLF. Denna grupp har nu kommit till den slutsatsen att det ur den sociala naturvårdens synpunkt bedömdes vara av intresse att hålla 180 000 hektar öppna av de en miljon hektar som hotades av nedläggning. Jag skall inte förlänga debatten eller trötta med siffror.

Det rör sig ju ofta om brukare i sådan ålder att industrin inte frågar efter dem. Vore det inte bättre att ge dem möjlighet att bo kvar på sina gårdar och sköta dem? Med andra ord: Vore det inte på tiden att se över 1967 års jordbrukspolitik? Det är så mycket som har ändrat sig. Jag skall bidra med några skäl för en mera liberal jordbrukspolitik än den som regeringspartiet drev igenom 1967. Vi har miljöfrågor av den art som jag här berört och som man inte tog hänsyn till 1967. Hotande mjölkbrist och brist på färskvaror på sina håll skymtar genom nedläggningen av jordbruk och Öövergången till kreaturslösa jordbruk. Höjda världsmarknadspriser, som visade sig när vi vid höstens första prisstopp inte kunde importera fläskkött till sådant pris att det gick under pristaket. Höjda spannmålspriser på grund av minskad skörd i USA visar att världsmarknaden snabbt kan förändras. Valutakrisen. Har vi råd att importera varor som vi själva kan producera? Även export till lågpris ger ju ändå valutainflöde. När vi i alla fall skall lägga ner bortåt en tredjedel av åkerjorden, varför inte vara litet generösare mot specialintressen som kombinationsjordbruk, deltidsjordbruk, djuruppfödning oo. d.? Det är så många människor som ser det som sin största tillfredsställelse i livet att syssla med jord, även om de inte har möjlighet att göra det i sådan skala att de kan försörja sig på det utan har en annan syssla bredvid. Svinoch mjölkfabrikerna har visat sig medföra stora problem ur miljö-, hälsooch djurskyddssynpunkt. EEC-frågan, just nu högst aktuell. Jordbruket har visat sig väl kunna tåla den konkurrens som är att vänta från sexstaterna, bl.a. genom vår högt drivna rationalisering. Allt detta talar för att man bör ompröva 1967 års jordbrukspolitik till gagn för både miljö och ekonomi. Herr talman! Jag skall sätta punkt här. Det har gällt några frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat, och det lär vara sista tillfället att framföra dem inför detta forum. Det kan verka tjatigt, men vad får man utan tjat? Det har åtminstone varit mitt bästa vapen.

Herr talman! Jag vill här i dag ta upp en fråga som jag tycker behöver uppmärksammas i mycket hög grad, Vid den här årstiden är den alldeles särskilt aktuell. Det gäller trafiksäkerheten på våra vägar. Enligt Vägplan 70 beräknas trafikolyckorna kosta samhället 2150 miljoner kronor i år. Årligen omkommer 1200—1 300 personer i trafiken. Antatalet invalidiserade eller svårt skadade uppgår till 3 000 per år. Officiellt rapporteras 60 000 polisundersökta olyckor under ett år, och man beräknar att verkliga antalet är betydligt större, kanske sex eller sju gånger större. Vad kan man då från samhällets sida göra för att öka trafiksäkerheten? Ja, en hel del, skulle jag vilja säga. För det första kan vi förbättra vägarna. För det andra kan vi förbättra belysningen av vägar och gator. Vidare kan vi använda vägmärken som är lätta att förstå. Vi kan även öka utbildningen och informationen om trafiken, och sist men inte minst kan vi intensifiera forskningen på alla områden som kan tänkas förbättra trafiksäkerheten. Jag börjar med det första: förbättring av vägstandarden. Det behövs ett ökat anslag till vägbyggande samt till förbättringar och underhåll av vägnätet i vårt land. På ett flertal ställen i vägplaneutredningens betänkande framhåller man att trafiksäkerheten är i hög grad beroende av vägförbättringar och en god vägstandard. Ännu tydligare framhålls detta i en skrift som vi i går fick på våra bord. Den är från vägverket och heter ”Vad vägverket vill 1971—72”. Under rubriken ”Dyrare för samhället” säger man: ”Det blir dyrare för samhället om resurstilldelningen icke ger möjlighet till den utbyggnad och den förbättring som erfordras för att förse landet med ett tillfredsställande vägnät. Det medför totalt ökade kostnader för samhället. Om man måste hålla nybyggnaden på låg nivå, om kostnaden för drift och ombyggnad av vägarna är för liten så att de utsätts för en för hård förslitning. Kostnaderna kommer att öka för trafikanterna, det kommer att bli sämre trafiksäkerhet, lägre resehastighet och ökade fordonskostnader.

Förutsättningen är att medel anslås för den kommande femårsperioden så att vägverkets långtidsplan kan fullföljas i stället för de fastställda flerårsplanerna som grundas på oförändrad investeringsnivå.” Det kommer alltså, säger man klart ifrån, att bli mycket dyrare om vi satsar för litet. Och jag vill verkligen starkt understryka det behov som här uttalas. I kommande budget hoppas jag att dessa synpunkter kommer att beaktas. I Vägplan 70 nämner man att trafiksäkerhetsåtgärder i första hand bör sättas in på de vägar där de flesta olyckorna sker per kilometer räknat. Detta är särskilt aktuellt för mig därför att vi på riksväg 40 mellan Göteborg och Borås har haft oerhört många olycksfall. Hittills i år har 12 personer dödats på detta avsnitt. Totala antalet olyckstillfällen är stort. Vägplaneutredningen menar att man först och främst skall satsa på sådana avsnitt. Jag tycker dessutom att det ur samhällets synpunkt måste vara angeläget att alla vägar i hela vårt land där skolbarn dagligen färdas blir förbättrade och underhållna på ett sådant sätt att trafiksäkerheten tillgodoses. Både svenska och utländska undersökningar har visat att cykeloch gångbanor ökar trafiksäkerheten. Man kan minska olycksfrekvensen väsentligt genom att anlägga sådana. Som nr 2 skulle jag vilja sätta god belysning på våra vägar och gator. Vid installation av stationär belysning har man enligt vad undersökningen visat reducerat antalet mörkerolyckor med 30 procent och totalantalet olyckor med 10 procent. Borde det då inte ligga i samhällets intresse att försöka hindra olyckor av detta slag både genom statsbidrag och genom utformningen av bestämmelser som ökar säkerheten på våra vägar och gator? Man kan fråga sig hur det egentligen är beställt. Tidningarna berättar om att bara under en enda vecka i höst har fem personer dödats vid övergångsställen i Stockholm. I en annan stad har en liten fyraåring överkörts på ett övergångsställe som inte var upplyst. Bilföraren hade låg fart, men han såg ändå inte den lille eftersom det inte fanns någon belysning på detta övergångsställe. Man måste fråga sig om sådant skall behöva hända. Borde inte alla statliga och kommunala myndigheter vidta förebyggande åtgärder så att liknande händelser inte behöver ske? Vi skulle behöva ha vägmärken som är lätta att förstå. Speciellt gäller detta för småbarn som ju också ibland behöver vistas ute i trafiken. Det finns en undersökning som gjorts av professor Stina Sandels och som gäller små barns trafikförmåga. Hur uppfattar småbarnen de märken som finns och vilken kännedom har barnen om trafikmärken? Professor Sandels redogör i undersökningen för hur barn exempelvis ser en skylt med springande barn. Då får hon ett svar att den betyder att man skall springa över vägen! Inför en skylt som visar en lekplats svarar barnen att man inte skall sätta ut en sandlåda på gatan. Om en skylt som visar en skola svarar barnen: Man får inte gå utanför skolgården på rasterna. Enligt professor Sandels visar svaren en häpnadsväckande brist på kunskaper om trafikmärken hos lekskoleoch småskolebarn. Hon menar att man därför ur trafiksäkerhetssynpunkt måste anse det alldeles oeftergivligt att vi får en bättre trafikundervisning. Den skall tas upp tillräckligt tidigt och effektivt samt för varje ålder på lämpligt sätt. Trafikmärkena borde också utformas i samråd med tekniker och psykologer, för både barn och vuxna. Det är någonting som vägmyndigheterna och trafiksäkerhetsverket verkligen borde ta sig en funderare Över. Barnpsykologiska institutet har vid sina undersökningar kommit fram till att barnen bäst begriper märken som har enkla, korrekta bilder av människor och kända ting. Märkena bör utformas så att de varken kan missförstås av barn eller vuxna och framför allt inte inbjuda barnen till felhandlingar i trafiken. Problemet med barn i trafiken måste uppmärksammas på två sätt, dels genom trafikfostran, dels genom att förbättra trafikmiljön. En förbättrad trafikmiljö har visat sig medföra väsentligt färre barnolyckor i trafiken. Alla vill vi väl medverka till att skydda barnen i trafiken, och här menar jag att samhället måste sätta in effektiva åtgärder för att förbättra trafikmiljön och söka få fram bättre trafikmärken som även små barn förstår. Dessutom måste vi satsa på trafikfostran i högre grad än hittills. Som punkt nr 4 för ökad trafiksäkerhet vill jag sätta bättre utbildning och information om trafikproblemen till så många grupper som möjligt i samhället. Jag nämnde barnen, men jag tänker också på en annan grupp som lätt blir glömd — invandrarna. Har trafikinformation gått ut till våra invandrare på ett tillfredsställande sätt? De senaste veckorna har ett flertal olyckor inträffat i Västsverige där utländska medborgare skadats eller förolyckats. Vid kontakter med statens trafiksäkerhetsverk säger man att information till icke svensktalande är ett svårt kapitel. Man framhåller också att det finns ett oerhört stort behov av information till invandrarna. Det är enligt min mening en uppgift som i allra högsta grad måste uppmärksammas av trafiksäkerhetsverket.

På många platser, särskilt i mindre städer, har man dessutom satt upp akustiska trafiksignaler som komplement till ljussignalerna vid övergångsställen. Dessa signaler framkallar knäppningar eller slag vilka vid grönt ljus knäpper eller slår oftare. Helt blinda kan utan hjälp avgöra när Övergångsstället kan passe ras. En utbyggnad av de akustiska signalerna skulle i hög grad skapa ökad trygghet för de synskadade, vilka ju ändå många gånger måste vistas ute i trafiken. Till sist vill jag framhålla önskvärdheten av utbyggd forskning.

Jag är övertygad om att vi för framtiden måste satsa mer än hittills på trafiksäkerhet. Det blir helt enkelt, som vägverket säger, dyrare för samhället om vi inte gör det. Jag har velat aktualisera dessa frågor nu när arbetet med statsverksbudgeten börjar.

Herr talman! Det finns många områden som för en riksdagsman — och naturligtvis också för allmänheten — är svåra att följa: jordbrukskalkylen, försvarets planeringssystem och mycket annat. Det finns principbeslut av riksdagen, offentliga utredningar, remisser och massor av officiöst tryck. Det är få som orkar igenom detta. Men det finns också ett område som är svårt att följa därför att det finns så litet av principiella riksdagsbeslut, så litet av offentliga utredningar, så litet av remisser. Jag syftar på näringspolitiken. Vill man följa näringspolitiken skall man inte gå till det jag har räknat upp, utan då skall man följa statsrådet Wickmans uttalanden i olika sammanhang. Det är många uttalanden att följa, många tidningar man måste prenumerera på. Nu vill jag inte påstå att detta måste bero på att herr Wickman själv eftertraktar att så ofta få uttala sig, att han i och för sig är så pratglad. Men han är väl den person som massmedia oftast vänder sig till, ty bara genom att fråga herr Wickman kan man få reda på vad näringspolitiken innebär. Det är en rörlig politik. Det händer nya saker där, men en hel del nytt beror på att statsrådet själv kommer på nya saker. För ett par år sedan fick vi veta att visst var det riktigt att företagen behövde en viss självfinansieringsgrad. Ett par månader senare fick vi reda på att riktigt så var det väl inte, det viktiga var räntabiliteten. Statsrådet hade läst en artikel från Japan, där man inte hade så hög självfinansieringsgrad. Det ställdes en fråga för ett par år sedan i Ssparbankssammanhang = till statsrådet: Varför lånar Sverige inte mer i utlandet? Svaret blev: Vi gör det inte därför att vi är rikast i Europa, vi skall inte tära på andra länders kapitalresurser. Man frågade: Kunde vi ändå inte låna av någon stat som har större inkomster än vi, t.ex. USA, eller av någon stat som har mycket kapital och gärna vill låna ut det? Men principen var att vi altruistiskt skulle avstå från att nyttja andras kapital. I dag vet alla att regeringen medvetet går in för att låna på utlandsmarknaden. För ett år sedan uttalade industriministern att om det inte blir någon utbyggnad av Vindelälven skulle han föreslå regeringen att man också säger nej till Kaitumprojektet. Det finns många sådana här exempel. I Veckans Affärer sade statsrådet rätt kort tid efter det att han fått hand om näringspolitiken: ”Jag kan knappast tänka mig att staten skulle gå in som minoritetspartner i privata företag — krypa in aktievägen så att säga.” I dag kan man nog säkert tänka sig att staten kan gå in också som mioritetspartner. Frågeställningen har alltså inte förelagts riksdagen. Offentliga utredningar har inte förekommit och inte heller några remisser. Det blir som herr Wickman säger. Hans högsäsong som orakel i detta sammanhang var väl vid inrättandet av Investeringsbanken. Sommaren 1966 fick man också i Veckans Affärer reda pä att statsrådet tyckte att det inte fanns något speciellt med AP-fonderna som gjorde dem särskilt lämpade för strukturpolitisk utlåning. På en förnyad fråga förklarade herr Wickman att staten nog skulle kunna ta risker genom AP-pengarna men att det i så fall skulle ske genom en annan institution — heleller halvstatlig — som hade att bedöma och fatta beslut men skulle repliera på AP-fonderna för sin kapitalanskaffning. Då frågade intervjuaren om resonemanget bara var en hypotes, varpå statsrådet svarade att det var en rent hypotetisk modell. Intervjuaren frågade: Är ingenting på gång i den riktningen? Statsrådet svarade: ”Nej, det kan jag uppriktigt säga att det inte är.” Statsrådet talade säkert sanning, men ett halvår senare var Investeringsbanken den stora saken. Bakom låg två torftiga och för de flesta obegripliga PM, hoprafsade inom departementet. Detta var alltså herr Wickmans högsäsong som orakel. Eftersom så föga stod skrivet var han den enda källan till visdom. Det nya institutet skulle hjälpa till med nya stora projekt. Ett antal nya <cellulosaindustrier = eller järnverk syntes vara det minsta. Hur skulle det bli med mindre företag? Jo, fick vi veta, också de skulle få låna. Bara för investeringar? Nej, även till marknadsföring m.m. Över huvud taget skulle den nya banken verka som ett slags Mädchen fär alles. Den nya banken skulle i vissa sammanhang få en monopolställning, och den skulle inte underkastas bankinspektionens kontroll. Den skulle nämligen inte, fick vi veta, ge sådana krediter som de hittillsvarande bankerna ägnat sig åt. Inte ens i ett läge av konjunkturåtstramning skulle den ta på sig en sådan roll. Gäller detta också i dag? Har In vesteringsbanken helt avhållit sig från att ge sådana krediter som de övriga bankerna skulle kunna ge, därest kreditåtstramningen inte varit lika hård som i dag? Vid samma tillfälle sades att Investeringsbanken skulle ha samma banksekretess som övriga banker. Men varför får vi då höra regeringstalesmän berätta att Investeringsbanken i det och det fallet gått in som räddande part? Vi fick också veta att den nya bankens ledning skulle besluta om krediterna. Dessa beslut skulle inte fattas i kanslihuset. Men har vi inte på senare tid sett fall där regeringsföreträdare i förväg talat om att här och här kommer Investeringsbanken att gå in? Banken skulle i så fall fungera som en departementets handkassa vid sidan av de medel som riksdagen beviljar. Hur utkräver man i så fall ansvar för sådant? Nu sägs det att Investeringsbanken vill låna betydande belopp. Får den det, när andra är utestängda från lånemarknaden? Man kan säga att industriministern har en för svensk politik rätt ny ställning: han är ett statsråd som handlägger ett rejält avsnitt, till stor del losskopplat från riksdagens inflytande. Den parallell, herr talman, som ligger närmast är väl utrikesförvaltningen fram till regeringen Edéns strävan för drygt 50 år sedan att ge riksdagen insyn också i utrikes angelägenheter, även om alla skall veta att den gamla ordningen där i många stycken blev seglivad. Nu har statsrådet sin orakelroll, och för varje nytt tillfälle då staten köper upp ett företag eller går in som minoritetsdelägare får vi i kommunikéer veta att det är något märkligt och nytt som hänt. Häromveckan kom besked om att staten ville gå in som minoritetsdelägare i en ny anläggning, som skall uppföras i Halmstad och där man genom en ny metod skall skrota bilar från hela Västsverige och en god del av övriga Götaland. Varför? Jo, därför att detta är en miljöfråga. AB Statsföretag säger alltså att det vill bli delägare därför att denna verksamhet är en viktig miljöfråga. Troligen kommer denna metod, som alltså projekterats staten förutan, att innebära mycket mindre miljöförstöring än nuvarande skrotningsmetoder genom =<:bränning och andra underliga metoder. Finns det något specifikt i statliga företag som gör att de skulle vara särskilt märkliga på miljöområdet? Det är lätt att konstatera att vi bara har en enda Thomashytta i det här landet, den i särklass mest nedskräpande av alla stålframställningsmetoder. Den finns vid NJA och är så pass besvärande att länsstyrelsen i det längsta ville vägra Luleå stad att bygga ut sitt nya bostadsområde. Jag kan gå ännu längre, till ett internationellt miljöperspektiv, och nämna att det finns ett mycket stort företag här i landet, nämligen LKAB, som vet att den fosforrika malm som bolaget säljer kräver avnämare som tillämpar vissa metoder, främst Thomasprocessen. Genom en i och för sig skicklig prispolitik från LKAB:s sida har man lyckats förmå tyska, belgiska och engelska järnverk att ännu fortsätta med denna miljövådliga Thomasprocess som de flesta bedömare för flera år sedan trodde skulle snabbt försvinna. Hotet från Ruhrområdet i form av luftföroreningar är alltså till en del resultatet av en skicklig prispolitik från ett svenskt företags sida. Jag vill inte i och för sig kritisera LKAB för att man gör det bästa möjliga av en situation, men att a priori föreställa sig att en statlig politik skulle innebära något positivt ur miljösynpunkt, som man alltså automatiskt gör när man skriver ett brev i vilket man säger att man vill ha en fjärdedel av det nya bilskrotningsföretaget, är mer än lovligt suddigt. Nu kan det sägas att man inte alltid skall fästa tankarna på pränt utan att man skall handla från fall till fall. Detta är också något som en betydande socialdemokratisk tänkare, nämligen Nils Karleby, framhöll redan på 1920-talet, just i socialiseringsutredningen till råga på allt. Han sade att om man ville beskriva socialism, skulle man inte söka den i partiets skrifter utan gå till dess handlingar, ty man hade så mycket praktiskt att tänka på i partiet att det inte blev tid över att fundera och att teckna ner. På sitt sätt kommer väl herr Wickman till samma slutsats som socialiseringsutredningen, när den efter 15 års arbete var klar på 1930-talet: Vi får vänta och se; Orsa kompani lovar ingenting bestämt. Vi känner till de hemliga socialiseringslistorna som tidigare i år visade en provkarta på socialiseringsprojekt från regeringspartiets riksdagsfolk i och kring huvudstaden. Också dessa projekt passar in i ett gammalt mönster. Att det tycks finnas majoritet för rejäla förstatliganden hos de största arbetarkommunerna, kan väl inte heller anses märkligt för ett socialdemokratiskt parti. Men när det gäller långsiktiga frågor blir statsrådet Wickman mer svårtydbar — det som nådde oss från USA om att han där uttalat sig för att staten borde ta över 25 procent av näringslivet befanns, när han kom hem, vara ett missförstånd. Vi fick inte tolka statsrådet så bokstavligt. Veckans Affärer som nog är det organ som genom återkommande intervjuer är mest lämpat för jämförande studier av industriministerns utveckling — jag bortser, herr talman, från hans 1940-talsperiod som diktare eller som energisk studentpolitiker i kampen för att få svensk NATO-anslutning. I senaste numret förklarar han att ”huvudeffekten av den samlade näringspolitiken måste ligga i en aktivering av den privata industrin. Detta gäller för den tid vi kan överblicka.” Och den överblickbara tiden skall i så fall vara 1970-talet. är det ett uttalande som gäller hösten ut? Herr talman! Grundlagberedningen borde bestämt undersöka, om inte en särskild paragraf behövs i den nya grundlagen för fenomenet industriministern.

Herr talman! Jag vill här anlägga några synpunkter på utvecklingen i det län som jag representerar i denna kammare, nämligen Kristianstads län. Tillåt mig först framhålla att Kristianstads län från att i början av 1960 talet ha haft en negativ befolkningsutveckling lyckats vända trenden och under senare år kunnat glädjande nog uppvisa en ökning av befolkningen. Till denna positiva utveckling har givetvis i första hand länets näringsliv bidragit, vilket givit länets befolkning många välkomna arbetstillfällen. Länet har ett blomstrande och väl differentierat näringsliv, där typiska industriorter såsom Bromölla, Broby, Klippan, Knislinge, Osby, Perstorp, Tyringe och Åstorp utöver länets städer är namn som är kända inte bara inom vårt eget land utan långt utanför landets gränser. Det är därför med oro och bekymmer länets befolkning ser framtiden an mot bakgrunden av den minskade resurstilldelning som från centralt håll nu sker till vårt län. Jag tänker därvid främst på tilldelningen av kvoter för bostadsbebyggelse och väganslagen. Under 1960-talets andra hälft har det totala bostadsbyggandet i Kristianstads län legat 4 procent lägre än under decenniets första hälft. Länet har i relativt hög grad drabbats av de restriktioner som på senare år införts i fråga om småhus och bostadsbyggande utan statliga lån. Framför allt har dock länets bostadskvot på intet sätt påverkats av bostadsbyggandets allmänna expansion i landet. Detta är ett förhållande som svårligen överensstämmer med det faktum att länets befolkning och näringsliv befunnit sig i ett utvecklingstempo som ungefär överensstämt med riksgenomsnittet. Vi gör inte anspråk på att erhålla samma procentuella påslag inom ramen för den ökade rikskvoten som de utpräglade expansionsoch bristområdena. Länets expansionstakt borde dock, allmänt sett, på sikt kunna motivera en viss del av den ökade ramen och inte som nu en direkt minskning av byggandets absoluta omfång. I stället har en underförsörjning inom gällande totala riksram för länet enligt länsmyndigheternas beräkning kunnat konstateras uppgå till lågt räknat 200—400 lägenheter per år. I detta läge är det anmärkningsvärt att Kristianstads län i år blev helt utan tilldelning av den s.k. industrikvoten till skillnad mot föregående år, då sådana tillskott i viss mån hjälpt upp situationen. Vidare sänktes preliminärkvoten för länet från 195 000 m? år 1970 till 189 000 m? för 1971. En försämring i dubbel måtto av bostadsförsörjningen i länet har sålunda inträffat. Sänkningen drabbade såväl Kristianstad-Hässleholmsregionen, som tilldelats kvot av garanterat program åren 1971—1973, som länet i övrigt. Bostadsbyggandet i Kristianstads län har under 1960-talet legat på en genomsnittlig nivå av nästan exakt 2500 lägenheter årligen. Byggandet har under 1960-talets senare hälft legat 100 lägenheter lägre per år än under förra hälften. I Malmöhus län har det däremot legat 2 900 lägenheter högre per år under decenniets senare hälft än under dess förra. Detta förhållande upplevs särskilt starkt av de kommunblock i Kristianstads län som ligger på gränsen till Malmöhus län. Dessa kommunblock med likartad struktur och förhållanden som motsvarande block i Malmöhus län får en väsentligt lägre tilldelning av bostadskvot än blocken väster om länsgränsen. Det är naturligt att människorna i dessa kommunblock ställer sig starkt frågande till rättvisan i detta förhållande. Den uteblivna industrikvoten för 1970 ter sig anmärkningsvärd även från en annan synpunkt. Konjunkturuppsvinget i länet har varit förhållandevis starkt. Arbetsmarknadsstyrelsens meddelande vid tiden för industrikvotens fördelning visar att antalet lediga platser per 100 anmälda arbetslösa i maj 1970 var väsentligt större i Kristianstads län än i flertalet andra regioner. Ehuru arbetskraftsefterfrågan inte var lika stark som i Stockholm och Malmö var den dock högre än i Göteborgsregionen och låg väsentligt över riksgenomsnittet. Endast 7 av 24 regioner i landet kunde uppvisa ett relativt sett större antal lediga platser. Utöver Kristianstads län var det endast Gotlands, Västmanlands och Norrbottens län som ej tilldelades industrikvot. Innevarande år har den industriella expansionen varit särskilt markant. Ett flertal nya och stora projekt har igångsatts.

Dessutom pågår för närvarande omfattande utbyggnader inom vårdsektorn för landstingets räkning medförande investeringar av cirka 300 miljoner kronor under de närmaste åren. Det gäller bl.a. nybyggnad av lasarett i Kristianstad och utbyggnad av lasarettet i Ängelholm. Här kräves betydande nyomställningar och därvid uppstår ökat behov av bostäder. Landstinget gjorde också tillsammans med representanter för länsbostadsnämnden i början av september en uppvaktning för inrikes ministern, varvid frågan om bostadsförsörjningen för länet dryftades i hela dess vidd. Det är min förhoppning att man inom departementet och bostadsstyrelsen ånyo skall överse tilldelningen av bostäder till Kristianstads län. Ett annat område, där Kristianstads län synes bli helt underförsörjt, är väganslagen. I den omfattande statliga planering som föreligger beträffande underhåll och byggande av vägar kan spåras en klar styrning av resurserna till storstadsområdena på bekostnad av väganslag till de mindre regionerna. Som exempel härpå kan nämnas att totalbeloppet för byggande av länsvägar minskar från 152,5 miljoner kronor år 1970 till 88,7 miljoner kronor år 1974 samtidigt som Stockholms län får en fördubbling av sitt anslag. Kristianstads län får under samma tidsperiod 3,0 miljoner, 1,0 miljoner, 1,7 miljoner, 1,0 miljoner och 2,5 miljoner kronor under de närmaste fem åren. Ökningen för storstadsregionen kan väl i och för sig förstås men inte mot bakgrunden av den kraftiga nedskärningen av totalbeloppet. Det måste vara olyckligt med denna utarmning beträffande väghållningen inom de mindre regionerna. Resursfördelningen synes komma att motverka utvecklingen för de näringar som är lokaliserade till ett sådant ”landsbygdslän” som exempelvis Kristianstads län utgör. Detta får också negativ inverkan på utvecklingen för de nya storkommunerna. Kommunindelningsreformens intentioner med större och bärkraftigare kommuner, uppbyggda kring en centralort, förutsätter nödvändigtvis ett väl utbyggt vägnät även utanför storstadsregionerna. Förutom behovet för näringslivet kan man peka på den centralisering av de kommunala servicefunktionerna som följer av kommunindelningsreformen. Även grundskolans genomförande är en reform som förutsätter vägupprustningar för de omfattande elevtransporterna. Härtill kommer att den ringa medelstilldelningen kommer att avsevärt försena projekte Allmänpolitisk debatt ringen av angelägna vägprojekt och därmed försvåra för kommunerna att planera bebyggelse, upprätta byggnadsplaner etc. Kristianstads län är ett av landets hårdast drabbade län, när det gäller järnvägsindragningar. Särskilt östra delen är hårt drabbad. Det är därför angeläget att länet får sådana anslag, att vägnätet kan utbyggas i så rask takt som möjligt för att klara den ersättningstrafik som blir nödvändig. Det här nämnda är några exempel på att Kristianstads län ligger på ”skuggsidan” av Skåne när det gäller statens tilldelning av resurser. Jag finner detta i högsta grad beklagligt mot bakgrund av den snedvridning av utvecklingen som håller på att ske i Skåne till förmån för Örestadsområdet. I en motion i denna kammare i år, nr 995, av herr Thorsten Larsson, mig själv och herr T. V. Mattsson har dessa problem tagits upp. Jag hänvisar även till herr Thorsten Larssons anförande i denna kammare den 21 maj i år, där han ytterligare belyste den utveckling som håller på att ske i Örestadsområdet.

Frånsett att en sådan koncentration knappast kan skapa en god livsmiljö för människorna får den också förödande inverkan på de östra delarna av landskapet och inte minst Kristianstads län. Åtgärder måste därför snarast vidtas för att bryta koncentrationen, och därvid intar bostadsbebyggelse och vägar viktiga ingredienser för att stimulera till ökad företagsamhet och därmed försörjningsmöjligheter för befolkningen i landskapets östra delar. En regional samordning måste därför komma till stånd av den statliga och <skottsbetänkanden skulle uppskjutas till den kommunala samhällsplaneringen morgondagens sammanträde.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig när förslag om upphävande av lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet läggs fram. Ett upphävande av lagen om åtgärder vid sambhällsfarlig asocialitet kan skapa behov av andra möjligheter för polisen att vid allvarligare fall av asocialitet ingripa i syfte att undanröja orsakerna till den asociala livsföringen. Som också 1969 års riksdag konstaterade bör det därför klarläggas vilka behov som kan föreligga i detta hänseende och på vilket sätt man kan nå en lösning. En undersökning av dessa frågor bör således göras, innan förslag om upphävande av lagen läggs fram. Denna undersökning bör lämpligen göras i anslutning till den översyn av sociallagarna som pågår inom socialutredningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för hans svar på min fråga. Anledningen till att frågan väcktes var att ingenting har avhörts från regeringen efter riksdagens rätt klara ställningstagande 1969. Andra lagutskottet hänvisade den gången med anledning av en motion i ärendet till en rad remissinstanser, som funnit att syftet med lagen inte uppnåtts. Utskottet uttalade för egen del: ”Samtliga redovisade omständigheter talar enligt utskottets mening för att lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet upphävs.” Enkelt uttryckt är det fråga om en godtycklig klasslag, som utgör ett ganska genant inslag i svensk lagstiftning. Motionärerna uteslöt inte att vissa kontrollåtgärder kunde vara behövliga vid särskilt allvarliga fall av asocialitet. Men de ställde inte som villkor för den nuvarande lagens upphävande att sådana kontrollbestämmelser skulle införas. Det gjorde inte heller utskottet, såvitt man kan tolka dess utlåtande. Den nuvarande lagen fyller ju en kontrollfunktion på sin höjd i ett åklagardistrikt. När justitieministern nu hänvisar till detta behov, kan man få olustiga minnen av den gamla lösdrivarlagens behandling. Den manglades under årtionde efter årtionde genom utredning efter utredning, därför att man inte vågade avskaffa den utan att sätta något annat i stället. Vad man till slut fick i stället var lagen om samhällsfarlig asocialitet, som riksdagen alltså har funnit oduglig och stötande. Jag känner en viss oro för att justitieministerns hänvisning till socialutredningen blir ett nytt kapitel i en alltför långdragen historia. Jag hoppas att så inte blir fallet.

Herr talman! Herr Werner har frågat chefen för socialdepartementet hur han bedömer konsekvenserna av en försenad utbildning av läkaroch vårdpersonal, som kan väntas bli följden av rubbade tidsplaner för byggande av undervisningssjukhus och institutioner, exempelvis Huddinge sjukhus, och om detta ger anledning till något initiativ från hans sida. Eftersom frågan närmast torde avse riskerna för förseningar i utbyggnaden av utbildningsresurserna har frågan överlämnats till mig för besvarande. År 1965 beslöt riksdagen att den årliga intagningen till läkarutbildningen vid Karolinska institutet skulle ökas med 72 studerande. Samtliga skulle få senare delen av sin utbildning — den kliniska delen — förlagd till Huddinge sjukhus med början under höstterminen 1972. år 1969 beslöt riksdagen att intagningen vid Karolinska institutet skulle ökas under läsåret 1969 73 med 50 studerande per år. Redan vid tiden för 1969 års beslut förutsågs att vissa förseningar skulle uppstå vid Huddinge sjukhus. Med hänsyn härtill träffades en principuppgörelse med Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Uppgörelsen innebär bl.a. att staden och landstinget efter särskild överenskommelse upplåter kliniker m.m. för genomförande av klinisk utbildning för det ökade antal studerande som tas in för läkarutbild ning vid Karolinska institutet fr.o.m. läsåret 1960/70 i den utsträckning denna utbildning inte kan förläggas till Huddinge sjukhus. Universitetskanslersämbetet har sedan dess följt utvecklingen och undersökt på vilka sätt nödvändiga övergångsåtgärder bäst kan genomföras. Det finns i dag — mot denna bakgrund — ingenting som ger mig anledning att tro att förseningar i utbyggnaden av Huddinge sjukhus kommer att innebära att det blir omöjligt att genomföra den beslutade ökade läkarutbildningen i Stockholmsområdet. Några allvarliga risker för förseningar på andra orter eller beträffande annan vårdpersonal föreligger inte enligt inhämtade uppgifter. Utvecklingen på området följs med uppmärksamhet inom utbildningsdepartementet och berörda myndigheter.

Herr talman! Herr Helén har frågat mig om jag avser på lämpligt sätt medverka till att pågående utredningar ges sådana nya direktiv och resurser att lämpliga regler, lagar och förordningar snabbt kan utarbetas till skydd för den enskildes integritet i synnerhet vad gäller insamling, bearbetning och lagring av personliga uppgifter för databehandling och om jag är beredd tillsätta en särskild dataombudsman för bevakning av den enskildes rätt och integritet. Herr Brundin har frågat mig om jag är beredd att ge allmänheten bestämda garantier för att sekretessen i de lämnade uppgifterna i samband med folkoch bostadsräkningen bevaras, exempelvis genom att personnumret avlägsnas ifrån magnetbandet, och om jag vill tillsätta en särskild utredning eller meddela offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén sådana tilläggsdirektiv att frågan om den personliga integriteten och dataregistren tas upp till en allsidig prövning. Bakgrunden till interpellationerna är den nyligen avslutade insamlingen av uppgifter till årets folkoch bostadsräkning. Det finns med hänsyn till den debatt som har förekommit skäl att framhålla att folkoch bostadsräkningen är ett betydelsefullt underlag för samhällsplaneringen. Som exempel på användningsområden för den statistik som bygger på materialet från folkoch bostadsräkningen kan nämnas: planering av bostadsförsörjningen, åldringsvården och skolväsendet och bedömning av utvecklingstendenser på arbetsmarknaden samt planering för att kunna bedriva en effektiv regional politik. Folkoch bostadsräkningen kan inte tjäna dessa ändamål, om uppgiftslämnandet eftersätts. Även i andra sammanhang är det nödvändigt att den enskilde lämnar vissa uppgifter till ledning för samhällsarbetet. Såväl i interpellationerna som i den allmänna debatten har emellertid getts uttryck för oro för att uppgifterna skulle kunna användas på ett sätt som strider mot de enskilda medborgarnas berättigade krav på skydd för den personliga integriteten. I anslutning härtill har uppstått en debatt om behovet av att skydda den personliga integriteten vid uppbyggandet av olika informationssystem med anlitande av ADB-teknik. Vad beträffar uppgifterna till folkoch bostadsräkningen gäller enligt 16 § sekretesslagen att uppgifter, som har lämnats för statlig eller kommunal statistik, inte får lämnas ut till allmänheten, om inte den som avses med uppgiften samtycker till det. Samma sekretesskydd gäller i fråga om myndighets bearbetningar av uppgifter som lämnats för statistikändamål. Enligt min uppfattning innebär denna bestämmelse tillfredsställande garantier för att uppgifter, som allmänheten lämnar till myndighet för statistikändamål, inte lämnas ut till obehöriga. Såvitt jag känner till har det inte heller hittills förekommit några klagomål på att statistiksekretessen skulle vara bristfällig, trots att reglerna i fråga nu har gällt länge och trots att det är flera år sedan ADB-tekniken togs i tjänst för den offentliga statistikbearbetningen. Hos statistiska centralbyrån finns även uppgifter ur befolkningsregistren lagrade på datamedier. Dessa uppgifter är inte hemliga, och statistiska centralbyrån säljer sådana uppgifter. Mot bakgrund härav har man i debatten befarat att de vid folkoch bostadsräkningen insamlade uppgifterna skall komma i obehöriga händer. Jag vill med anledning härav framhålla att någon försäljning av individualiserade uppgifter, som har lämnats i statistiksyfte, självfallet aldrig har förekommit och inte heller skall förekomma. Vad jag hittills har sagt har gällt frågan om skyddet mot att individualiserade statistikuppgifter lämnas ut till allmänheten. De farhågor som har kommit till uttryck har emellertid avsett också risken för att uppgifter, som har lämnats för statistikändamål, skulle kunna utnyttjas av myndigheterna även för andra ändamål på ett sätt som kunde anses betänkligt med hänsyn till den personliga integriteten. Härom vill jag framhålla följande. Det saknas f.n. generella regler om myndigheternas rätt att ta del av varandras hemliga handlingar. Myndighet har att under ämbetsansvar göra en avvägning mellan den samarbetsskyldighet, som gäller för myndigheterna sinsemellan, och det skyddsintresse, som framgår av reglerna om tystnadsplikt och handlingssekretess. När det gäller uppgifter som allmänheten har lämnat för statistikändamål tillämpar statistiska centralbyrån vid denna avvägning en fast och entydig praxis, som innebär att sådana uppgifter över huvud taget inte lämnas ut till annan myndighet. Jag kan alltså inte finna annat än att gällande rättsregler innebär ett tillfredsställande sekretesskydd för uppgifter, som lämnats för statistikändamål. Det finns därför inte anledning att vidta särskilda åtgärder för att ytterligare trygga sekretessen på detta område. I interpellationerna tas emellertid frågan om ADB-tekniken och den personliga integriteten också upp ur en vidare synvinkel än som gäller skyddet för personliga uppgifter i statistikmaterial. Bakgrunden synes framför allt vara det förhållandet att ADB-tekniken öppnar stora möjligheter att ställa samman uppgiftsmaterial från olika register och på så sätt kartlägga enskilda människors förhållanden i en utsträckning som tidigare inte har varit praktiskt möjlig. Jag vill till en början framhålla att problemet att skydda den personliga integriteten vid uppgiftssammanställningar inte är något nytt som har kom mit med ADB-tekniken. Uppgiftsinsamlingar på den offentliga sidan är i stor utsträckning sekretesskyddade. Jag kan här erinra om kriminalregistret, polisregistret och kontrollstyrelsens straffregister. Dessa register, som innehåller = från <integritetssynpunkt mycket ömtåliga uppgifter, har ända sedan sin tillblivelse varit kringgärdade med sekretess såväl i förhållande till allmänheten som i förhållande till övriga myndigheter. Dessa register håller nu på att överföras till ADB medium. Liksom när det gäller statistiksekretessen medför övergången till ADB-teknik inte att sekretesskyddet försämras. Även när det gäller övriga ADB-system, som är i drift inom den offentliga sektorn, har sekretessproblemen hittills kunna bemästras. Det pågår ett omfattande arbete på uppbyggnad av olika datasystem såväl i samhällelig som i privat regi. Utnyttjandet av ADB-teknik i den offentliga verksamheten innebär nämligen stora fördelar bl.a. genom att den skapar bättre förutsättningar för en effektiv samhällsplanering och ger stora arbetsekonomiska vinster, men uppläggningen av nya register aktualiserar i många fall integritetsskyddsproblem. Dessa problem får lösas på samma sätt som har skett hittills. Det blir således statsmakternas sak att vid varje tillfälle ta ställning till vilka skyddsregler som behövs. Jag tror inte att det är vare sig möjligt eller lämpligt att beträffande ännu ej upplagda eller planerade register i förväg bestämma omfattningen av integritetsskyddet. Det måste för varje register bli fråga om en avvägning mellan det informationsbehov som registret skall fylla och behovet av skydd för den personliga integriteten. Denna avvägning måste naturligen ge olika resultat för exempelvis ett kriminalregister och ett register med enbart adressuppgifter. Med detta vill jag inte ha sagt att ADB-tekniken inte skulle innehålla problem med hänsyn till den personliga integriteten. Som jag redan har framhållit sammanhänger detta framför allt med att ADB-tekniken öppnar stora möjligheter att ställa samman uppgiftsmaterial från olika register. Dessa problem har på ett tidigt stadium uppmärksammats av regeringen. För ett och ett halvt år sedan tillsatte regeringen en kommitté som bl.a. skall utreda, om tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip skall vara tillämplig på ADB-medier, och lägga fram förslag till de sekretessbestämmelser som kan komma att behövas med anledning av ADB-utvecklingen på den offentliga sidan. Kommittén skall också enligt sina direktiv ta upp frågan om sekretessen mellan myndigheterna. Arbetet i kommittén, vars sekretariat nyligen har förstärkts, bedrivs i nära kontakt med det arbete som pågår på uppbyggnad av de olika datasystemen. En fråga, som kommer upp i detta sammanhang, är om personnumret eller någon annan s.k. integrationsnyckel skall omgärdas med sekretess. Ett delbetänkande beträffande datasekretessen väntas i slutet av nästa år. Det är möjligt att en fullständig lösning av frågorna om datasekretessen kräver grundlagsändring. Dessförinnan torde uppkommande sekretessproblem kunna lösas genom mera begränsade åtgärder. Såvitt jag kan se är det emellertid inte nu aktuellt att tillsätta en ”dataombudsman”. Jag övergår nu till de integritetsskyddsproblem som uppbyggandet av olika ADB-system i privat regi kan skapa. Den möjlighet som sedan länge finns för enskilda att samla in och sammanställa offentligt material med hjälp av ADB-teknik har visat sig kunna innebära allvarliga risker för missbruk. Dessa risker föreligger framför allt vid bedrivandet av kreditupplysningsverksamhet. Även dessa problem är sedan halvtannat år föremål för utredning. Arbetet har nu kommit så långt att betänkande med förslag till åtgärder kan beräknas bli framlagt under år 1971. Enligt sina direktiv skall utredningen överväga huruvida den erforderliga kontrollen skall ske genom ett koncessionsförfarande eller genom tillskapande av ett monopol. Jag vill framhålla att det visserligen i dag saknas medel att ingripa mot en kreditupplysningsverksamhet som kränker den personliga integriteten men att redan tillsättandet av en utredning med angivna direktiv varit ägnat att motverka inrättandet av privata databanker för ifrågavarande ändamål och att de bestämmelser som kan bli aktuella kommer att gälla även sådan verksamhet som nu pågår. Avslutningsvis vill jag säga att den oro som har kommit till uttryck i senare tids debatt om ADB-tekniken om den personliga integriteten är förståelig med hänsyn till frågornas betydelse för den enskilde. Men problemen har uppmärksammats på ett tidigt stadium i uppbyggnaden av olika datasystem. Förutsättningarna är därför gynnsamma för att behovet av skydd för den enskildes integritet blir tillgodosett.
Herr talman! Av justitieministerns interpellationssvar, som jag tackar för, får man intrycket att vi politiker, regering och riksdag, skulle ligga väl framme när det gäller att i tid ha uppmärksammat de problem som en snabbt ökande användning av ADB-tekniken för med sig. Så är det nog inte. I själva verket tror jag att vi måste medge att problem, som bland annat har beskrivits i den nu aktuella debatten, helt enkelt är nya och främmande för många beslutsfattare. De få tillfällen då frågorna diskuterats här i riksdagen har nästan aldrig lett till några större debatter. Man kan knappast säga att det har funnits någon organisatorisk och ekonomisk planering, hela sekretessproblematiken, inget av detta har hittills fått en tillfredsställande belysning i den politiska debatten. Där måste vi ge de kritiska röster rätt, som nu riktar berättigade frågor till oss politiker. Det torde inte vara möjligt för någon lagstiftande församling att helt hinna med i en så snabb utveckling som den som ägt rum inom datatekniken. Men den ofrånkomliga eftersläpningen måste vi nu möta med en stark vilja att försöka begränsa den, framför allt genom att de utredningar som sker får erforderliga resurser och att det material, som där samlas, under hand göres tillgängligt för offentlig debatt. Det är tyvärr knappast någon tillfällighet att den passivitet från politisk sida som man här kunnat notera gäller just ett område av komplicerad teknisk natur, där det behövs specialkunskaper som vi politiker alltför sällan själva har. Detta faktum har i många fall inneburit, att uppmärksamheten mer har riktats mot själva företeelserna än mot orsakerna och de nödvändiga åtgärderna. Därför måste jag nu konstatera, att justitieministerns svar på min interpellation, i just de delar som beskriver vad som hittills gjorts, är förhållandevis tunt. Justitieministern får nog sälla sig till de många politiker som har en ganska oskuldsfull bakgrund i datadebatten. Om herr Geijers besked att ”problemen har uppmärksammats på ett tidigt stadium” vore riktigt skulle den intensiva debatt vara svårförklarlig som det senaste året förts i expertkretsar och som nu i samband med 1970 års folkoch bostadsräkning har utvidgats till att gälla många lekmän. Är det något den debatten visat, så är det att det mesta återstår att göra för lagstiftarna och att många människor är allvarligt oroade över vart utvecklingen håller på att bära iväg med oss. När man bedömer denna debatt gör man fel om man tror att de oroade och bekymrade är att hänföra till en grupp av allmänt konservativa och utvecklingsfientliga människor. Så förhåller det sig inte. Det är i mycket vida kretsar som denna oro uppstått. Justitieministern säger sig ha förståelse för denna oro, medan finansminister Sträng säkert gjorde ett misstag när han häromdagen viftade bort alla frågetecknen kring folkoch bostadsräkningen genom att säga att vi hållit på med sådana saker ”sedan långliga tider”. Det var en helt annan teknik med helt andra resurser som användes exempelvis på den gamla mantalsskrivningens tid. Det finns ju ändå situationer där en kvantitativ förändring får sådana dimensioner att den övergår i en kvalitativ förändring. Denna gamla sanning gäller i högsta grad just här. När datorerna kan plocka fram tusentals uppgifter på bråkdelen av den tid som erfordras för konventionella metoder, innebär det verkligen en grundläggande förändring. När lagring och snabb åtkomst av väldiga datavolymer gör det möjligt att relativt behändigt sammanställa en stor mängd uppgifter från t.ex. olika myndigheters register — från polis, sjukvård och folkbokföring o.s.v. — har den tekniska utvecklingen fört oss i ett nytt läge som kräver mer än bara justeringar och förtydliganden av en otidsenlig lagstiftning. Jag tror också att man gör fel om man som justitieministern litar till att inga klagomål förekommit om att statistiksekretessen skulle vara bristfällig eller att någon försäljning av individualiserade uppgifter från statistiska centralbyrån inte sker. Att man inte känner till några klagomål utesluter givetvis inte att brister i sekretessen skulle kunna förekomma. Måste man förutsätta att ett missbruk skall vara så klumpigt att det genast upptäcks av den förfördelade, som kanske inte ens är medveten om att ett sådant missbruk är möjligt? Vi har hört exemplet om diktaturlandets ambassad, som ville veta namn och adress på alla egna medborgare bosatta i vårt land. Statistiska centralbyrån anade oråd och sade nej men lämnade senare ut materialet till ett marknadsföringsföretag som beställde den på den främmande ambassadens uppdrag. Att något sådant kan inträffa är verkligen inte roligt. Det är ju också möjligt t.ex. för ett enskilt företag att köpa adresser till tonåringar, som har föräldrar med minst en viss inkomst och som är bosatta i en viss del av en kommun. I dessa fall gäller inte försäljningen i och för sig individualiserade uppgifter, men var och en inser att förfarandet ändå blir ganska olustigt. Försäljning av uppgift som gäller bestämda målgrupper, ofta nog så snäva, och möjligheten till sammanställningar och kombinationer ger en tillräckligt problemfylld bild. Här har man inte uppnått en tillräcklig klarhet om vilka kombinationsmöjligheter som finns för den som smart vill utnyttja samtliga register. Den s.k. statistiktjänstens omfattning måste mot den bakgrunden diskuteras och granskas mycket ingående. Däremot ger jag dem rätt som i datorutvecklingen tycker sig få bekräftat hur man under de senaste decennierna tagit större hänsyn till tekniska, företagsekonomiska och rationella argument än till mänskliga och sociala aspekter. En sådan avvägning är givetvis inte obönhörlig eller ofrånkomlig. Dataproblematiken kan bli en viktig politisk fråga, där krav på ett mänskligare samhälle, större hänsyn till den enskildes elementära krav får en helt annan uppmärksamhet och tyngd än hittills. De har också rätt som nu kräver ett påskyndat lagstiftningsarbete. I andra länder, bl.a. USA, Storbritannien och Västtyskland, finns redan lagförslag, olika långt framskridna, och vi kan konstatera att den konkreta debatten där hunnit längre än hos oss i Sverige. Två utredningar arbetar nu med de lar av datateknikens många aspekter — dels offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén , dels kreditupplysningsutredningen. Den förra kommittén har inte kommit särskilt långt, och jag tillåter mig att vara litet skeptisk mot justitieministerns löfte att ett delbetänkande beträffande datasekretessen skulle var att vänta i slutet av nästa år, såvida inte herr Geijer nu bestämt sig för att skynda på utredningsarbetet och verkligen ge kommittén de ökade resurser som detta kräver. Våra rapporter går snarast i motsatt riktning. Samtidigt vet vi att flera stora projekt inom datorområdet redan har hunnit långt och att dessa aktualiserar nya problem som inte helt förutsetts i utredningsdirektiven. Jag kan bara nämna det planerade centrala personregistret, arbetet på ett försäkringskasseregister, ett personaladministrativt informationssystem, ett fastighetsregister, ett inskrivningsregister, ett bilregister, ett körkortsregister och ett rättsväsendets informationssystem. Det personaladministrativa informa tionssystemet, PAlI-registret som man kallar det, avses bli ett särskilt register över alla statligt anställda, där tydligen inte endast offentliga uppgifter skall finnas utan även t.ex. referenser, tester, betyg, omdömen, hälsotillstånd m.m. Justitieministern inser säkert vilket effektivt administrativt redskap en arbetsgivare, i detta fall staten, här kan få. Men det är inte underligt om det finns tveksamhet och oro bland personalen inför perspektivet att så omfattande information om varje individ skall samlas på en hand. En viktig uppgift för offentlighetskommittén borde vara att genomföra en fullständig kartläggning av statliga och privata databanker, planerade och under uppbyggnad. Man har gjort vissa försök i den vägen, men såvitt jag förstår inte hittills med tillfredsställande resultat. Till ett sådant arbete hör också att klarlägga de syften som motiverar respektive databank och vilka måste bli avgörande för de regler för informationsutlämning som skall gälla. Vad beträffar frågan om en mer genomgripande <datalagstiftning menar tydligen justitieministern att det skulle vara mindre nödvändigt med sådana datalagar med hänsyn till att det är stor skillnad mellan ett kriminalregister och ett vanligt adressregister och att uppkommande sekretessproblem kan lösas genom mer begränsade åtgärder. Det är tyvärr troligt att begränsade åtgärder under en övergångsperiod kommer att behövas, men jag är rädd för att den inställningen ytterligare skulle fördröja en helhetssyn på datalagstiftningen, som vi måste hjälpas åt att få fram. Vad bör en datalagstiftning ge besked om? Jag skuile vilja diskutera det genom att ange några viktiga frågeställningar och hoppas på justitieministerns syn på dem. Var bör gränsen gå för omfånget av de data om enskilda som skall lagras, och vad bör varje databank, med hänsyn till sitt syfte, ha rätt att lagra? Vilka regler skall gälla för utraderande av data? Hur skall man klara ut vilka som bör vara behöriga att arbeta med sekretessmaterial och begränsa antalet behöriga? Hit hör behovet av ställningstagande till koder och nycklar samt möjligheterna att ersätta personnumren med ett system som bättre skyddar den personliga integriteten. Hur kan vi se till att även de som registrerats, de enskilda människorna — inte bara myndigheter, forskare och företag — får veta vilka informationer som finns? Vi måste möta vars och ens berättigade krav att få veta vad andra vet om dem, men också att få sådan information som ger dem möjlighet att på lika villkor hävda sin rätt och strida för sin sak gentemot myndigheter. Dessa frågor leder direkt över till det nödvändiga i att kunna få rättelse av uppenbara felaktigheter i det insamlade materialet, felaktigheter som kan få horribla och rent av ödesdigra följder för människor. Vilka skyldigheter åligger där huvudmännen för databankerna? Vi behöver också normer för de tekniska säkerhetsbestämmelserna och erforderliga straffbestämmelser för olika former av missbruk. Detta är en uppräkning som naturligtvis är bristfällig, men den antyder enligt min mening ändå det allvarliga i kraven på en omfattande lagstiftning. Den antyder också vilket enormt arbete vi har framför oss, när vi skall skapa sådana lagar. Jag begär inte att justitieministern här och nu skall ta ställning i detalj, men det vore intressant att höra om han håller med om att arbetet får en inriktning åt detta håll och att det bör avspeglas i hans fortsatta verksamhet. Jag är givetvis också medveten om att justitieministern kan invända att allt detta, såväl en kartläggning och utredning av databankernas syften som vad jag sagt om behovet av en kommande lagstiftning, finns i direktiven. Det är riktigt att direktiven är vidsträckta. De är tillräckligt vida för att kommittén sannolikt skulle sätta värde på regeringens uppfattning om hur man skall prioritera sina arbetsuppgifter, om vad man först bör ägna sig åt. Det är också mycket tveksamt om den syn på problemet som jag redovisat här och som självfallet också avser icke statliga databanker helt och hållet täcks av direktiven. Kan vi få en sådan kommentar från justitieministern, så har kommittén större handlingsfrihet. Det är med utgångspunkt från kraven på en omfattande datalagstiftning som min propå om en dataombudsman skall ses. När justitieministern i en mening tycks mena att dataombudsmannen skall vara en ersättning för eller en komplettering av datalagarna, har jag i min korta interpellationstext kanske inte lyckats förklara hur jag vill motivera förslaget om en dataombudsman. Det är ju så att all lagstiftning kräver kontroll. I detta fall finns det enligt min mening goda skäl att sörja för att det skapas ett kontrollerande organ som är så fristående och oberoende att det får ett odelat förtroende hos allmänheten. Utvecklingen på dataområdet har ju inneburit att makt koncentrerats till kapitalstarka företag och statlig byråkrati. När de finner former för utnyttjandet av ett gemensamt material är det som problematiken blir så allvarlig. Det är vår skyldighet att tillse att kontrollen av hur lagarna efterlevs blir självständig och effektiv. Sannolikt skulle en dataombudsman, direkt knuten till ett riksdagens verk, bäst motsvara dessa krav. Jag hoppas att JO-ämbetet, om det anser sig ha resurser att klara denna funktion vad det gäller den statliga förvaltningen, är villigt att konstatera detta i nästa ämbetsberättelse. Säkerligen återstår emellertid mycket vid sidan av vad detta ämbete kan göra. Förutom uppgiften att kontrollera att de lagar som successivt stiftas verkligen efterlevs skulle en särskild dataombudsman kunna fungera som en institution till vilken den enskilde medborgaren kan vända sig. Ytterligare uppgifter kan gälla att medverka till att rätta fel och biträda vid utredningar, som bl.a. syftar till att klara ut skadeståndsfrågor, att stimulera debatten kring integritetsproblemen och fungera som rådgivare vid uppbyggnaden av olika säkerhetsåtgärder i samband med teknisk uppbyggnad och systemuppläggning. En sådan dataombudsman kräver naturligtvis viss expertis från både offentlig och privat verksamhet, tillverkare av teknisk utrustning, användare, systemspecialister och jurister. Det vore säkert också nyttigt med en rådgivande referensgrupp av icke-experter, lekmän från politiska partier och allmänhet. Det är inte bara elementära krav på skydd för den personliga integriteten som motiverar tillskapandet av ett kontrollerande organ. Jag vill därför till sist slå fast att det skulle vara angeläget att kunna utnyttja de tjänster som en utvecklad datateknik kan erbjuda utan att så stora risker uppkommer som de jag här refererat. Vi vet vad det betyder för samhällsplaneringen inom en rad områden att ha datateknikens hjälp. Justitieministern har på ett utmärkt sätt redogjort för detta i sitt svar. Men just för att vi inte vill avhända oss de vinster som kan nås i detta sammanhang, måste vi se till att vi har allmänheten med oss, att den litar på vår vilja och förmåga att tillgodose behov av lagstiftning och kontroll. Låt mig sammanfatta hela problematiken i ett par meningar. Datorn har inget eget medvetande. Det har bara människan, Hennes medvetande är underordnat ett kritiskt förnuft. Detta förnuft kan avgöra om datorn skall vara herre eiler tjänare.

Herr talman! Herr Helén gjorde gällande att regeringen inte hade i tid uppmärksammat denna problematik och vidtagit några åtgärder vid en tidpunkt då det redan borde ha gjorts. I det sammanhanget åberopade herr Helén att det skulle i några andra länder vara så, att det redan förelåg lagförslag. Jag måste nog efterlysa dessa lagförslag. Det var i själva verket så, att när våra utredningar tillsattes, 1969, hade i varje fall inget annat medlemsland i OECD vidtagit några motsvarande åtgärder. Huruvida man på någon onaturligt kort tid lyckats få fram något lagförslag känner jag inte till, men det kanske vi kan få närmare upplysning om av herr Helén. Det har av herr Helén och av herr Brundin framhållits, att den oro som allmänheten visade under insamlingen av uppgifter till folkoch bostadsräkningen också skulle vara ett bevis på att regeringen inte har i tid uppmärksammat problematiken. Jag tror inte man kan ta det till intäkt för ett sådant påstående. Denna oro har ju i allra största utsträckning bottnat i misstankar som är ogrundade. Det hade ju varit bra om man kunnat få litet bättre stöd för att få fram informationen som har gått ut från statistiska centralbyrån om insamlingen av ifrågavarande uppgifter. Detta är emellertid ett problem som vi känner igen från många andra områden. Det är svårt att få människor att ta reda på hur det förhåller sig och att ta del av den information som myndigheterna lämnar. Det är klart att där finns någonting att diskutera. Vi kan tydligen aldrig få ut information som är så fullständig, att det ändå inte finns många människor som inte tar del av den och därigenom får felaktiga föreställningar. Ta till exempel frågan om uppgifter som man skulle lämna i folkoch bostadsräkningen om man hade frysskåp eller kylskåp.

Personen i fråga hade denna uppfattning trots att det så många gånger har upplysts om att inga personliga uppgifter från denna undersökning får eller kommer att lämnas ut från statistiska centralbyrån. På denna punkt vill vi efterlysa mera hjälp från politikernas sida då det gäller att förklara för allmänheten vad undersökningen verkligen innebär. Sedan berörde herr Helén de sammanställningar som statistiska centralbyrån lämnar eller säljer på basis av sådana register som innehåller icke hemliga uppgifter. Om man nu anser det så allvarligt att människors namn, civilstånd, adress och möjligen någon mera uppgift lämnas ut, så löser det inga problem om statistiska centralbyrån slutar upp med sin försäljningsverksamhet. Det gäller nämligen här sådana upplysningar som är offentliga; det går även i fortsättningen bra att skaffa dessa informationer, såvida man inte vill slå in på en annan linje och förklara alla sådana uppgifter sekretessbelagda. Herr Helén framförde synpunkter angående en sorts datalag. Han menade mera konkret att det är nödvändigt att bestämma gränser för vilka uppgifter som skall få samlas in, behörighet för dem som skall syssla med data och uppgifter om hur man skall förfara när det gäller rättelser av felaktigheter.

Inom statsförvaltningen ingår det i uppgifterna att på varje punkt vid ett nytt systems uppbyggnad beakta just sekretessynpunkterna. Hade herr Helén tidigare varit litet mer intresserad av dessa frågor, så hade herr Helén märkt att man sedan länge arbetat från dessa utgångspunkter. Vad beträffar en s.k. dataombudsman, så kan man väl tänka sig syn punkter både för och emot. För egen del vill jag i dagens läge framhålla att förslaget från offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén och kreditupplysningsutredningen bör avvaktas, innan frågan över huvud taget prövas. En sådan ombudsmans huvuduppgift skulle vara att se till att gällande rättsregler efterlevs. Det skulle i förevarande sammanhang framför allt gälla att, efter hand som nya datasystem tas i bruk, komplettera dem med de sekretessregler som behövs. Först i anslutning till detta kan det bli aktuellt att fundera på om det behövs någon särskild ombudsman för att övervaka efterlevnaden av reglerna. Vidare kan nämnas att JO enligt nuvarande regler kan ingripa, om datateknikens användning hotar den enskildes rättssäkerhet. Dessutom kan man väl till slut rent allmänt säga att det inte är önskvärt med alltför många ombudsmän. Det skall väl finnas mycket speciella skäl för att slå in på den linjen att vi får en hel rad av ombudsmän på olika områden. Till herr Brundin vill jag säga att uppläggningen av ett ADB-system i många fall innebär mindre risk för felaktigheter och mindre risk för läckage än de register som funnits tidigare. Det föreligger faktiskt i åtskilliga avseenden fördelar med ett ADB-system framför de tidigare typerna av registrering. Både herr Helén och herr Brundin har pekat på det personaladministrativa register som håller på att läggas upp. Jag vill be herrarna observera att det inte utan vidare kan tas för gott att uppgifterna i detta register bör bli sekretessbelagda. De fyller nämligen en viktig funktion i befordringsärenden. Där är det ju rättssäkerhetskravet som motiverar offentligheten. Man skall ha möjligheter att ta del av och bedöma vilka meriter olika sökande har haft. Jag undrar hur vi skall kunna klara den saken, om vi sekretessbelägger dessa uppgifter. Huruvida det behövs några tilläggsdirektiv till offentlighetskommittén har jag redan svarat på i mitt interpellationssvar. Jag vill säga att jag fortlöpande har kontakt med såväl denna kommitté som kreditupplysningsutredningen. Vi diskuterar frågan om tilläggsdirektiv och skall givetvis utfärda sådana, om det blir behövligt med hänsyn till utvecklingen, men i varje fall för dagen har det inte framkommit någonting som ger anledning därtill.

Herr talman! Justitieministerns syn på den här saken kan väl verka mycket realistisk, men jag tycker att det är svårt att komma från intrycket av aningslöshet i hans syn på de risker som ändå på ett alldeles nytt sätt föreligger för att uppgifter om enskilda personer kan komma att missbrukas. För de enskilda människorna i ett modernt samhälle är detta verkligen ett problem som kräver en annan typ av resolut inställning från den högste vårdaren av rättssäkerheten. Det är där det finns en skillnad mellan oss, även om jag inte tycker att vi skall överdramatisera motsättningarna. Justitieministern sade att regeringen har reagerat i tid. I andra kammaren i förra veckan gick justitieministern så långt att han sade att de problem som här berörs sedan länge varit föremål för regeringens uppmärksamhet. Det var först i fjol som OSK tillsattes. Det kan väl inte innebära att regeringen varit ute i god tid. Varför skulle debatten mellan experterna om de risker som föreligger pågå oavbrutet, om de verkligen hade ett intryck av att här fanns en stark vilja hos statsmakterna att inse att vi håller på att hamna i en ny situation. Justitieministern efterlyste verklighetsbakgrunden till mina uppgifter om att man i andra länder var mera aktiv. Jag har här framför mig det brittiska lagförslag som väcktes den 6 maj 1969 av ett betydande antal brittiska parlamentsledamöter. Det var ett mycket detaljerat förslag, som visserligen inte vann parlamentets bifall men ledde till en stor utredning. Det betyder ju att man där ligger före oss i fråga om att verkligen arbeta med överförandet av den allmänna debatten till lagtext. I det västtyska parlamentet hölls förra året en utförlig hearing som på ett mycket mer ingående sätt än vad vi har kunnat göra i denna debatt belyste hela problematiken. Uppgifterna om att allt står väl till med de tillsatta utredningarna är bra, om de verkligen bygger på en gemensam uppfattning hos utredningarna och justitieministern. Såvitt jag vet har man anställt en ny sekreterare i OSK, som skall börja den 1 januari 1971. Hur det skall bli möjligt för honom att med den inläsningsperiod som behövs i detta omfattande ämne prestera ett betänkande under samma år förefaller svårt att förstå. Kanske andra förstärkningar är aktuella. Då vore det värdefullt att få veta vilka de är. Vad sedan gäller den omfattande försäljningsverksamheten måste man fråga sig om det är nödvändigt att vara så aktiv på detta område, där man ännu rör sig på så osäker mark. Måste den i och för sig välgörande strävan, att statlig verksamhet skall vara så lönsam som möjligt, i detta oklara läge ta sig uttryck i en aktiv försäljning av datamaterial? Kan inte statistiska centralbyrån genom regeringen få veta att man inte betraktar det såsom någon försummelse om den tills vidare avstår från aktiva försäljningsåtgärder? Jag håller med justitieministern om att det inte är självklart att en dataombudsman i dag behövs. Vi måste först få reda på vad justitieombudsmannaämbetet anser sig kunna göra inom ramen för sina skyldigheter och rättigheter. Men detta hindrar inte att det är angeläget att den debatten förs vidare, särskilt sedan vi har fått ett uttalande från justitieombudsmannaämbetet. Här har riksdagen ett eget ansvar. Jag utgår ifrån att man inom riksdagen — även om intresset skulle vara svalt från regeringsbänken — och inte minst dess första lagutskott, som har att övervaka JO ämbetet, överväger om det finns anledningar att förstärka ämbetets resurser med erforderlig expertis. I debatten skymtar ibland att hela detta problem huvudsakligen skulle gälla näringslivets och övriga privata dataanläggningars omfattning, inriktning och utnyttjande. Men de privata anläggningarna är ännu så länge ganska små och lätta att bemästra. Det är på den statliga sidan som expansionen kommer med stormsteg och blir svårbemästrad. Det verkligt allvarliga är, som jag redan har påpekat, kopplingen här mellan statlig makt och ett utnyttjande från kapitalstarka företag, som just anser sig kunna begagna ett av staten insamlat material, vilket ännu inte är försett med = tillräckliga skyddsanordningar. Det är där som den enskildes intresse riskerar att komma bort.

Herr talman! Herr Helén gjorde i sitt första anförande ett sympatiskt medgivande när han sade att politikerna här i riksdagen inte tidigare ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet. Mot den bakgrunden måste det givetvis kännas en aning pinsamt för herr Helén att i folkpartipressen utmålas som något av pionjär i frågan. Herr Helén har givetvis tagit del av riksdagens tidigare behandling av problemet. Han måste alltså vara fullt medveten om att det ingalunda är folkpartister utan socialdemokrater som har aktualiserat problemet.

Eftersom många register som nu är offentliga innehåller uppgifter om enskilda av personlig art, kan en sam manställning av sådana uppgifter, om den missbrukas, blottställa enskilda människors privatliv på ett sätt som inte kan accepteras.” Det märktes den gången ingen folkpartistisk reaktion på detta justitieministerns uttalande. Däremot väcktes i januari 1969 en motion av ett antal socialdemokratiska ledamöter i båda kamrarna angående datateknikens inverkan på den enskildes integritet. Vi tog där upp samtliga de stora problem som under den senaste tiden har uppmärksammats i den offentliga debatten. Vi påpekade särskilt det hot som databankernas tillkomst kan innebära och de farhågor som kan uppstå på grund av att myndigheter erhåller alltför stort inflytande över enskilda för det fall att det inte föreligger tillräckliga rättsliga och tekniska garantier mot missbruk av uppgifter i olika register. Vi pekade också på perspektivet att olika privata institutioner kan tänkas utnyttja datatekniken för en systematisk kartläggning av enskilda förhållanden. Vi hänvisade också till den debatt som hade börjat komma i gång i andra länder, bl.a. USA och England, och herr Helén har säkert observerat att vi i det sammanhanget också nämnde olika uppslag, såsom möjligheter för enskilda att erhålla full insyn i de uppgifter om dem själva som ingår i olika register hos myndigheter, tillskapande av något slags ombudsmannainstitution i syfte att beivra missbruk o.s.v. Vi hävdade att tiden borde vara inne att även i vårt land underkasta de här redovisade problemen en mer systematisk prövning. Vi visade på hur datatekniken är på utomordentligt snabb frammarsch inom svensk administration och att skäl således synes föreligga för riksdagen att understryka den redovisade utredningsproblematikens akiualitet. Beredningsutskottet, som fick motionerna till behandling, låg på dem några månader. Under tiden tillsatte regeringen de två utredningar som nu är aktuella. När utskottet i maj 1969 skulle ta ställning till motionerna hänvisade utskottet till regeringens initiativ och tillade: Genom dessa båda utredningar synes motionärernas önskemål bli tillgodosedda, Utskottet finner sig inte böra tillstyrka bifall till motionerna utan hemställer att riksdagen anser dem besvarade med vad utskottet anfört. Den gången var det alltså frid och fröjd. Om folkpartisterna i beredningsutskottet hade ansett att regeringen varit alltför senfärdig hade det varit ett lämpligt tillfälle att påtala detta, men man var uppenbarligen helt belåten med de utredningsinitiativ som regeringen redan hade tagit. Herr Helén hänvisar nu till att man var på bettet även i andra länder och att en motion hade väckts i det brittiska parlamentet i maj 1969. Uppriktigt sagt hade jag inte observerat det, men det innebar ju att vi låg fyra månader före. Herr Brundin har i sitt inlägg hänvisat till att utvecklingen på detta område kan komma i konflikt med Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det är inte omöjligt, och problemet har också uppmärksammats av Europarådets församling. I det sammanhanget hade församlingens kommitté för vetenskapliga och tekniska frågor häromåret ett sammanträde i Stockholm. Ledamöterna fick då ta del av det utomordentligt avancerade expertarbete som redan förekommit i vårt land. Jag deltog i detta sammanträde och hade tillfälle att notera hur imponerade parlamentarikerna från andra av Europarådets medlemsstater var av det omfattande tänkande och de omfattande studier som redan förekommit i Sverige. Herr Brundin kastade fram tanken på en parlamentarisk kommission. Det tyder på att han flitigt läser Svenska Dagbladet, som refererat en socialdemokratisk ledamot av en av de tillsatta kommittéerna. Denne hade i ett inlägg fört fram just den tanken. Jag är övertygad om att denna fråga i realiteten inte är partiskiljande. Vi är alla angelägna om att något skall ske — och ske tillräckligt snabbt. Jag hyser bara en liten aning medkänsla med herr Helén. Det kan nämligen inte vara särskilt behagligt att bli utsatt för oförtjänta hyllningar.

Herr talman! Justitieministern fällde ett yttrande som jag tolkade så, att han ansåg att regeringen tidigt hade uppmärksammat frågan om sekretess och databehandling och iakttagit vad som borde iakttagas. Åtminstone herr Björks citat av förre justitieministern Klings uttalande bekräftar det intryck som jag fick.

Här finns alltså möjlighet för envar att mot betalning inhämta uppgifter om en aktieägare, inte bara storleken av hans samlade förmögenhet utan också i detalj det antal aktier han har i olika företag förutsatt att det är över 500 aktier. Denna proposition är icke kontrasignerad av justitieministern utan av en annan av regeringens ledamöter, nämligen herr Sträng.

Herr talman! Herr Helén återkom med en fras där han använde ordet aningslöshet och riktade sig speciellt mot mig, men naturligtvis syftade han även på regeringen som sådan. Han vill med andra ord ge riksdagen och allmänheten det intrycket att regeringen inte skulle ha klart för sig vilka konsekvenserna kan bli av datateknikens användning. Vi måste genom bestämmelser och lagstiftning tillse att vi blir teknikens herrar och inte dess slavar.

Det s.k. RI-systemet började uppbyggas inom justitiedepartementet 1966, och från början har man haft direktiv att ta hänsyn till alla de sekretessfrågor som kan uppkomma. Jag vet inte hur det är tidsmässigt med de system som har påbörjats inom andra departements verksamhetsområden, men sedan 1966 har detta alltså pågått inom justitiedepartementet. Herr Björk har redan svarat på frågan om andra länder är före eller efter oss. Det var ju herr Helén som började, och jag måste väl svara. Som herr Björk påpekade, var det i England en motion och inte något lagförslag. I Västtyskland var det en hearing. Det är ju inte heller någon lagstiftning. Förlåt mig, det var kanske ett lagförslag i motionen i England, men det ledde inte till någon lagstiftning. Det faktum att man har haft en hearing i Västtyskland vet jag inte om vi bör jämföra med vad jag här har redovisat från arbetet inom statsförvaltningen för att åstadkomma tillfredsställande <sekretessbestämmelser. Herr Brundin talade om personnumret. Jag hade inte sagt någonting om i vilken utsträckning man kan tänka sig att antingen omkodifiera personnumret eller på något stadium ta bort det. Detta är en komplicerad fråga, och vi har menat att offentlighetskommittén bör titta på den och komma med förslag. Vi är uppmärksamma på att man bör undersöka de tekniska möjligheter som kan finnas genom att på något sätt omkodifiera personnumret, så att man på den punkten undanröjer möjligheterna för att sekretessen skall hävas. Till slut vill jag endast säga att detta inte är någon partipolitisk fråga. Jag hoppas att vad som här har sagts från min sida och redovisningen av de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas från regeringens sida innebär att vi, så långt det står i mänsklig makt, är beredda att tillse att sekretessen blir sådan att riskerna för läckage blir så små som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Justitieministerns av: slutande deklaration är verkligen mycket tillfredsställande. Den innebär ju ett starkt löfte att man för framtiden i alla delar skall försöka lösa de sekretessproblem som har ackumulerats under den långa tid då planering av sådana här system förekommit. Datorerna och deras föregångare är vid det här laget 25 år gamla. Jag är alltså mycket tillfredsställd med den avslutande deklaration som justitieministern gjorde, och mot den bakgrunden skall jag inte alltför länge uppehålla mig vid de nyanser som kan gälla det förgångna. Men jag vill erinra om att justitieminister Geijers företrädare så sent som när han besvarade den socialdemokratiska interpellationen i januari 1967 ansåg att det var tillräckligt med det arbete som kunde bedrivas inom integrationskommittén. Den :uppläggningen måste man snabbt lämna, och man har senare insett att det var nödvändigt att tillskapa ytterligare instrument. Jag hade verkligen, herr Björk, gått igenom både herr Björks motion och herr Hugossons interpellation, och jag har här inte framträtt med några anspråk på att vara pionjär. De hyllningar i pressen som herr Björk talar om har gått mig spårlöst förbi. Det skrivs ju så mycket elakt och vänligt om partiledare att jag verkligen inte hinner läsa allting. Det viktiga är emellertid problemen, och därför hade det varit intressant att utöver herr Björks intressanta historik och försvar av upphovsrätten få en skildring av hur han i dag ser på det arbete som bedrivs inom kommittéerna, om det är tillräckligt, och om herr Björks syn på behovet av datalagar. Men jag förmodar att herr Björk nöjer sig med att hänvisa till justitieministern. För att undanröja ett missförstånd på en punkt vill jag påpeka att det var ett fullständigt lagförslag som lades fram av motionärerna i det brittiska lamentet. Förslaget blev föremål för betydligt mera ingående behandling n vad som kan bli fallet med motioner om gör allmänt hållna uttalanden.

Herr talman! Herr Nyman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för ökad användning av säkerhetsbälten vid bilfärd och när dessa åtgärder i så fall kan väntas. En serie studier visar att personbilarnas säkerhetsbälten används i mycket ringa utsträckning. Skilda aktiviteter har vidtagits och pågår för att få till stånd en ökad användning av säkerhetsbältena. BI. a. har informationsvägen prövats. Såväl inhemska som utländska erfarenheter tyder emellertid på att en konventionellt upplagd information ger en mycket begränsad effekt. Trafiksäkerhetsverket undersöker f.n. om andra informationsformer kan ge ett mer påtagligt resultat. Trafiksäkerhetsverket har också låtit en arbetsgrupp närmare belysa de rättsliga och praktiska förutsättningarna att föreskriva obligatorisk användning av säkerhetsbälte. Arbetet är nu närmast inriktat på en prövning av möjligheterna att inom ramen för försäkringssystemet stimulera till ökad användning av säkerhetsbälten. Obekväm konstruktion av bältena och biltrafikanternas svårigheter att avpassa dessa på rätt sätt är säkert några av anledningarna till den låga använd ningsfrekvensen. Kring detta problem pågår ett angeläget forskningsoch utvecklingsarbete på skilda håll, bl.a. vid trafiksäkerhetsrådets trafikmedicinska forskningslaboratorium. Strävandena går här bl.a. ut på att få fram ett säkerhetsbälte eller motsvarande säkerhetsanordning som fungerar utan aktiv medverkan av förare och passagerare. Statsmakterna har numera genom skärpta föreskrifter infört en ordning som innebär att — med vissa smärre undantag — varje sittplats i personbilar av 1970 eller senare års modeller skall vara försedd med säkerhetsbälte. Givet är att hittillsvarande låga användningsfrekvens inte kan accepteras. Trafiksäkerhetsverket kommer att till mig överlämna sitt utredningsmaterial angående säkerhetsbältena tillsammans med verkets synpunkter och förslag. Med utgångspunkt bl.a. häri kommer jag att överväga vilka ytterligare åtgärder som behövs för att stimulera eller påverka såväl förare som passagerare att använda säkerhetsbälten.